Fru talman! William Petzäll har frågat mig om jag kommer att verka för att korta kötiderna och skapa en mer likvärdig och rättvis beroendevård. Han har även frågat om jag kommer att verka för att stärka vårdgarantin som Missbruksutredningen föreslår och om jag kommer att verka för att patienter ska ha rätt till ett bra bemötande inom socialtjänsten och hälso och sjukvården. När det gäller frågan om kötider inom beroendevården har Socialstyrelsen haft i uppdrag att göra en fördjupad tillsyn av missbruks och beroendevården. Tillsynen genomfördes under perioden 2008-2010. En aspekt som man tittade på var just tillgängligheten till vård. Det visade sig att det som regel gick snabbt att få kontakt med vården för ett första samtal och att det i de allra flesta fall inte var någon väntetid för att påbörja behandling. Varken inom socialtjänstens öppenvård eller inom landstingets beroendevård var långa väntetider ett problem. Som jag tidigare informerat Petzäll om genomförde Socialstyrelsen redan under våren 2007 en särskild granskning av alla verksamheter som bedrev läkemedelsassisterad underhållsbehandling. Den granskningen visade då på brister när det gällde tillgänglighet till sådan vård. I den nyligen fördjupade tillsynen följde Socialstyrelsen upp dessa brister och konstaterade att tillgängligheten har ökat i flera regioner men att det fortfarande finns regionala skillnader. Att tillhandahålla en god likvärdig vård är ett ansvar för landstingen. Socialstyrelsens tillsyn är ett viktigt instrument för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i vård och omsorg. Ett annat är publicering av öppna jämförelser. I år kommer Socialstyrelsen för fjärde året i rad att publicera öppna jämförelser inom missbruks och beroendevården där tillgängligheten är en kvalitetsaspekt. Petzäll har även frågat mig om jag avser att genomföra de förslag som Missbruksutredningen lämnat i sitt betänkande som rör en förstärkt vårdgaranti och krav på gott bemötande. Missbruksutredningens samtliga förslag bereds nu inom Regeringskansliet, och jag vill därför invänta det arbetet. Förste vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.